Herr talman! Båda de föregående talarna har talat om frågan om kommunernas bidrag till flygfälten, och därför vill jag säga ytterligare några ord om den saken. När man åberopar Kommunförbundet är det ganska självfallet att förbundet intagit en sådan ställning som det har gjort. Men ur »Luftfartsverkets ekonomi och organisation», ett betänkande avgivet av 1963 års luftfartsutredning, skulle jag vilja återge några ord ur ett särskilt yttrande av ledamoten Norlin med instämmande av experterna Svanberg och Weimar. De säger: »Vad en kommun är villig bidraga med för att få flygplats utgör nämligen det pris kommunen är villig betala för förmånen att få tillgång till flyget såsom transportmedel.

Flygfälten blir då punktstationer som finns på ett fåtal platser i vårt land. Ingen av de båda talarna har berört rättvisesynpunkter när det gäller de flygfält som redan har kommit till. Låt mig ta några exempel från utredningen. För Torslanda har Göteborgs stad ställt mark till förfogande och därutöver bidragit respektive förbundit sig till att bidra till utbyggnadskostnaderna med 37,5 procent. Det är meningen att det skall bli samma sak i malmöområdet. För Jönköpings flygplats, som väl är en av de senaste som invigdes, var kostnaden — efter vad jag kommer ihåg -- 8 miljoner kronor, varav staden bi Nätet av flygplatser är nu ganska väl utbyggt, och kommunernas bidrag — i medeltal 37,5 procent — har redan erlagts. Då vill man förändra det hela så att de kommuner som får flygplats senare inte skulle behöva ge några motsvarande bidrag. Jag kan inte inse att det är motiverat. Inte heller jämförelsen med järnvägarna kan motivera anrat än att kommunerna bör lämna ett bidrag till flygplatserna, eftersom de får denna förmån.

Herr talman! Herr Torsten Bengtson tog upp en del saker som jag hade varit inne på och dessutom ett par andra saker som jag tills vidare hade utelämnat. Till en början berörde han frågan om kommunernas intresse. Jag vill påpeka att jag förde ett litet intrikatare resonemang i denna fråga. Jag sade att om man motiverar kommunernas deltagande i dessa kostnader även i framtiden med att de som hittills bidragit annars skulle få en orättvis behandling, så får man också betänka att det varit varierande bidragsstorlekar. Herr Torsten Bengtson säger att flygplatserna har ett inflytande som är betydligt vidsträcktare än järnvägsstationernas, och det är jag fullt klar över. Frågan är bara, hur skall det inflytandet och värdet av flygplatsen för de kommuner vilkas innebyggare använder flygplatsen tas in i bilden? Jag vill också ännu en gång understryka att det är statskontoret som ur min synpunkt lämnat det intressantaste bidraget till denna diskussion genom att formellt ställa saken på sin spets och tala om att detta är ett lån. Det resonemanget har vi också fört i Göteborg. Herr Torsten Bengtson nämnde att Göteborg har bidragit två gånger. Jag vill påminna kammarens ledamöter om att den saken har kraftigt motarbetats från Göteborgs stads sida och från Göteborgs representanter 1 detta hus.

Man hade också klart för sig att detta var en temporär fråga. Vi har frågan om storflygfältet i göteborgsregionen, som kommer att ge flygplatsutbyggandet en helt annan ekonomisk dimension, en dimension som drabbar kommunens finanser på ett sätt som vi inte är beredda att utan vidare svälja.

Herr talman! När man i utskottets utlåtande försöker finna en motivering för förslaget att kommunerna skall ge bidrag till anläggning och utbyggnad av primärflygplatserna, så finner man i huvudsak allmänna talesätt. Man refererar luftfartsutredningen, som i sitt betänkande har sagt att det finns starka skäl för att en kommun som i första hand betjänas av en viss flygplats för linjefart skall bidra till flygplatsens anläggning och fortsatta utveckling. Man refererar propositionen, där kommunikationsministern säger att på luftfartens område synes det vara till gagn för både stat och kommun om ett samgående kan ske. En sådan samverkan har skett under så lång tid, säger kommunikationsministern, att en viss praxis kan sägas ha uppstått i samarbetet. Mot dessa allmänna talesätt kan man sätta en rad konkreta skäl som talar emot en bidragsplikt. Om kommunerna skall delta i finansieringen av flygtrafiken, sätter man flyget i en särställ ning i förhållande till konkurrerande trafikgrenar, såsom =<järnvägsoch landsvägstrafiken. I många fall har flera kommuner intresse av en flygplats. Det är då svårt att finna en rättvis grund för fördelningen av kostnaderna mellan kommunerna. Med staten som huvudman kommer kommunernas medbestämmanderätt att bli minimal när det blir fråga om att anlägga eller bygga ut en flygplats. De har bara att betala sin andel med hopp att kanske någon gång i framtiden få tillbaka en del av insatsen när luftfarten börjar bli bärig. Som herr Torsten Hansson sade innebär det egentligen att kommunerna lånar pengar till staten utan att återbetalningsvillkoren är preciserade. I den mån kommunerna mot förmodan skulle få något inflytande och kan bli i stånd att påverka statens dispositioner, riskerar man en tävlan mellan kommunerna när det gäller flygplatser, en tävlan som kan få inslag av osund konkurrens och innebära risker för en ur trafikekonomisk synpunkt olämplig lokalisering av flygfälten. Arlanda flygplats har anlagts helt med statliga medel. Den skall enligt propositionen nu jämställas med övriga flygplatser i fråga om kommunal bidragsgivning. Men de stora grundläggande investeringarna är redan gjorda på Arlanda. De bidragsskyldiga kommunerna slipper alltså billigt undan. I Göteborg och Malmö kommer däremot kommunerna att få bidra med kolossala belopp till de nya flygplatser, som kommer att byggas där under de närmaste åren. Stockholms stad och län kommer alltså även i fortsättningen i en gynnad ställning, helst som Bromma flygplats hittills också helt bekostats med statsmedel. Det ger en annan belysning åt de rättvisesynpunkter som herr Torsten Bengtson gjorde sig till talesman för. Luftfartsutredningen har föreslagit att bidrag till Arlanda flygplats skall lämnas av Stockholms stad och Stockholms läns landsting, men Arlanda betjänar inte bara Stockholms stad och län utan indirekt hela norra och mellersta Sverige. Om man vill vara konsekvent borde alla kommuner eller i varje fall alla landsting i detta väldiga område bidra med sin del efter den nytta de har av flygplatsen. Med Torslanda flygplats förhåller det sig på liknande sätt. Den är inte uteslutande ett intresse för Göteborgs stad, utan den betjänar en vidsträckt region i västra Sverige, en region som är delad på tre län och fyra landstingsområden, om man räknar Göteborgs stad — som inte deltar i landsting — som ett sådant. Det jag nu sagt om Arlanda och Torslanda har motsvarande giltighet för Bulltofta och åtskilliga andra flygplatser med linjefart. Det visar vilka problem man stöter på, om man vill fördela den kommunala bidragsskyldigheten mellan berörda kommuner. Detta är ett starkt skäl mot den kommunala bidragsskyldigheten. Personligen hyser jag mycket stark sympati för den linje, som herr Torsten Hansson och fröken Mattson förfäktar i sin motion, men eftersom den inte har fått stöd av någon i utskottet och herr Torsten Hansson själv inte har yrkat bifall till den, så får jag i andra hand stödja den reservation som föreligger och som herr Torsten Hansson yrkade bifall till nyss. Innan jag instämmer i hans yrkande skulle jag, herr talman, vilja tillfoga några ord speciellt om Torslanda flygplats. När staten övertog denna flygplats för ungefär 25 år sedan förband man sig att i fortsättningen svara för kostnaderna för flygplatsen. Göteborgs stad har, som herr Torsten Hansson omtalade, ställt sig principiellt avvisande till att lämna bidrag till utbyggnader som därefter har visat sig behövliga. Man har gått med på sådana bidrag endast i särskilda fall, närmare bestämt vid två tillfällen. Resultatet har blivit att Torslanda flygplats har eftersatts på ett betänkligt sätt. »Vi vill inte påstå att flygplatsen är en skandal, vi uttrycker oss helt enkelt inte på det sättet», säger en 1ledande kommunalman i Göteborg i ett pressuttalande. Men missförhållandena är i dag påtagliga för alla som reser över Torslanda flygplats. Jag hör själv till dem. Den snabbt växande trafiken har förvandlat stationsbyggnaden till en trång flaskhals. Där finns helt enkelt inte plats för passagerare och personal. Det händer att passagerarna på ankommande plan måste sitta kvar i planet därför att den trånga passagen genom tull, passkontroll och bagageutlämning är blockerad av tidigare anlända passagerare. Det ömtåliga flygfraktgodset måste delvis förvaras under bar himmel därför att godsbyggnaden inte räcker till för de snabbt växande godsmängderna. I propositionen omtalas att staten har träffat preliminärt avtal med Göteborgs stad om vissa arbeten för sammanlagt 10 miljoner kronor på Torslanda. Bl. a. skall dessa arbeten omfatta utbyggnad av passageraroch andra stationsutrymmen samt till.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

Herr talman! I detta ärende har riksdagsledamöterna från Kristianstads län i första kammaren en motion, nr I: 724. Motionärerna vill att det skall anstå i fem år med frågan om att överföra Kristianstads flygplats till sekundärflygplats. Motiveringen för yrkandet är att kristianstadsregionen för närva rande undergår en mycket stark utveckling — en utveckling som bör innebära en garanti för ett bättre underlag för flygplatsen i framtiden. Det vore meningslöst att fäkta mot ett enhälligt utskott. Jag skall bara knyta an en fundering till utlåtandet. Efter Nordiska rådets senaste sammanträde förefaller det som att den svenskdanska storflygplatsen möjligen skall hamna på Saltholm. Därmed torde också frågan om bron mellan Köpenhamn och Malmö vara avgjord. Det vore i så fall lyckliga lösningar, och det är att innerligt hoppas att dessa projekt kan vara tekniskt och ekonomiskt möjliga att genomföra. I så fall innebär det att Saltholm kräver en viss inflygningsfri zon. Det har sagts i tidningarna att den zonen skulle utgöra 5—56 mil. Denna fråga är så »utskriven» av tidningarna, så man vet inte vilken uppgift som är riktig, men om det skulle vara rätt inverkar det på placeringen av den flygplats som för Malmös del skall ersätta Bulltofta. Den skulle alltså förskjutas längre från Malmö än som beräknats. Det vore lämpligt att förskjutningen då skedde åt nordost, varigenom man kunde få en central flygplats för Skåne. Den flygplatsen skulle med högst 453 minuters bilresa kunna nås från de större samhällena i Skåne. 43 minuter är den tid som riksdagsledamöterna måste tänka sig att en taxiresa tar från riksdagshuset till Bromma i rusningstid. Det vore enligt min mening den rationella och radikala lösningen på Skånes flygplatsproblem. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Det har redan tidigare här i dag i debatten nämnts, att vi varit enhälliga då det gällt att nu överföra 1963 års trafikpolitiska principer även till luftfartens område. Nu har vi i ett 20-tal år haft specialkostnader för luftfarten, som torde uppgå till långt över ett par hundra miljoner kronor. Att i detta läge säga, att nu har vi haft en 20-årsperiod och vill ha en 10-årsperiod för att avtrappa dessa bidrag, är väl i och för sig en riktig metodik därest man går in för 1963 års riktlinjer. Då återstår frågeställningen hur man skäligen bör gå till väga för att göra en sådan avtrappning. Jag skall tillåta mig, herr talman, att här ta upp en liten punkt. Det är en motion som jag väckte redan i januari, där jag för min del anser att vi inte kan fortsätta med den subventionspolitik gentemot luftfarten som vi har haft. Jag tänker på vad som anges i propositionen om att med de statsbidrag, som utgår till driften, skulle detta innebära 10 kronor per passagerare för enkel resa. I den motionen tar vi upp frågan om det kan vara rimligt att exempelvis med skattemedel finansiera en massa sällskapsresor och charterresor till Medelhavsländerna. Jag har fått ett visst stöd i utskottsbehandlingen av denna fråga, då utskottet säger att enligt utskottets uppfattning en subventionering av detta slag framstår såsom mindre tillfredsställande. Man har därför inte velat motsätta sig att denna fråga prövas i samband med den förestående översynen av verkets taxor och avgifter. Jag är tacksam för det. Jag vill bara uttala den förhoppningen — eftersom jag inte har något yrkande utan är tillfredsställd med att motionen fått denna behandling i utskottet — att statsrådet Palme också beaktar den möjligheten i sina resonemang med flygföretagen i taxepolitiken. Det vore glädjande om så kunde ske. Det har av föregående talare redan nämnts en del kring de reservationer som här föreligger. Beträffande den första reservationen, om ramptjänsten, så har dess innehåll diskuterats av herr Bengtson, och vi är ju som reservanter ense på den punkten. Jag tror för min del att just ramp tjänsten är den känsligaste frågan för våra flygföretag SAS och LIN. Enligt de underhandsuppgifter som vi har fått fram, när vi har diskuterat denna fråga med berörda intressenter, har man använt ganska hårda ordalag inför departementschefens tankegång att göra luftfartsverket till monopolföretag i fråga om ramptjänsten. Man tror att detta kommer att innebära en ganska rejäl smäll åt dessa företag. Enbart Linjeflyg har beräknat att på de 19 fält som de trafikerar få en total ny kostnad på mellan 1 och 1,5 miljon kronor för ramptjänsten. På detta sätt skulle man kunna diskutera fram en förfärlig massa nackdelar med ett monopolföretag och en förfärlig massa fördelar med att låta nuvarande system delvis vara kvar men framför allt — såsom det är skrivet i reservationen — nu ta hänsyn till våra företag SAS och LIN. Det är väl ingen som tvivlar på att dessa företag, framför allt SAS, brottas med stora ekonomiska problem och bekymmer i den internationella konkurrensen. Detta problem aktualiseras just i dagarna i samband med de stora jetinvesteringarna. När då dessa företag strävar efter en så god service som möjligt och att i största möjliga mån sköta den i egen regi, så borde detta också kunna vara ett ställningstagande som riksdagen kan acceptera. Jag vill därför också instämma i yrkandet om bifall till reservation a. Den andra frågan gäller undervägskostnaderna. Den har varit besvärlig, och den har varit besvärlig på så sätt att den föranlett en blank reservation vid utskottsutlåtandet. Jag vill förklara varför det har skett. Herr talman! När denna fråga var föremål för avgörande inom avdelningen och i statsutskottet, hade vi förvisso fått föredragningar från berörda parter, både från flygföretagen och från departementshåll, om hur de såg på denna fråga. Både i propositionen och i utlåtandet skriver man om den internationella taxekonferens, som helt nyligen hölls i Montreal. Det var den taxekonferensens resultat som vi ville titta på närmare, innan vi tog ställning till frågan om undervägskostnader.

Då föreställer jag mig att man från departementets sida vid de kommande diskussionerna om hur man skall lägga upp täckningen för undervägskostnader naturligt nog tar hänsyn till hur de andra länderna gör samt att man följer de rekommendationer som utfärdats av konferensen. Med hänsyn till detta kommer jag att rösta för utskottets skrivning rörande undervägskostnaderna. I diskussionen i dag har redan berörts den kommunala bidragsprocenten. Där förekommer reservationen c2 av högerrepresentanterna. Jag skall, herr talman, gärna medge att detta är en avvägningsfråga i allra högsta grad. Departementschefen föreslår 37,5 procent, vilket baserar sig på de gamla principerna för överenskommelser mellan staten och berörda kommunintressenter av skilda slag. Det är inte mycket att säga därom — det som är gjort är gjort. Men nu har vi att se fram emot nya anläggningar. Visserligen tror jag för min del, och det har jag sagt i statsutskottet, att det inte lär bli aktuellt så snabbt att helt nyanlägga primärflygplatser. Däremot utgår jag ifrån att det måste till nyanläggningar på befintliga platser, och det har vi tidigare diskuterat. Det sägs i reservation c 2 att man inte kan bortse från det förhållandet, att anläggandet av primärflygfält i främsta hand är en statlig angelägen het. Det kommunala bidragets storlek blir då en fråga om hur högt man värderar fördelarna för en kommun att ha tillgång till ett primärflygfält. Det är en bedömningsfråga. Även om man tidigare haft 37,5 procent, är det ingenting som säger att denna siffra bör stå sig i framtiden. Vi har försökt avväga siffran efier våra bedömningar och kommit fram till att kommunerna utöver marken borde biträda med något för de mycket stora fördelar, som kommunen får genom att flygfältet anses som ett primärflygfält. Vi har då stannat för ett bidrag av 25 procent. Detta framgår av reservationen c 2, till vilken jag, herr talman, ber att få yrka bifall.

Herr talman! Den proposition, som behandlas i det statsutskottsutiåtande som är före i kammaren, bygger på 1963 års luftfartsutrednings betänkande. I propositionen har departementschefen 1 huvudsak anslutit sig till utredningens förslag, och utskottets hemställan överensstämmer med vad som förordas i propositionen. Det framgår av föreliggande handlingar bland annat — och jag vill dröja vid det ett ögonblick — att luftfartsverket, enligt beslut av 1947 års riksdag, är ett affärsdrivande verk. Luftfarten har emellertid för varje budgetår redovisat underskott, som blivit täckta genom anslag på riksstaten. Om man räknar ränta efter fem procent på det kapital som investerats i luftfartsfonden liksom på underskotten utgör de ackumulerade förlusterna omkring 365 miljoner. Från luftfartsutredningens sida och i propositionen har man ansett, att luftfarten inte skall behöva täcka dessa förluster.

Det förordas, att åtgärder nu skall vidtas för att anpassa den civila luftfarten till kravet på full kostnadstäckning i enlighet med de riktlinjer för den statliga trafikpolitiken, som antogs av 1963 års riksdag. Nu föreslås dock att sådan kostnadstäckning inte skall krävas omedelbart av luftfartsverket. Därför skall enligt förslaget ett driftsbidrag tills vidare utgå för att täcka den brist på kostnadstäckning, som föreligger i fråga om luftfarten. Nuvarande anslag för detta ändamål skall därmed upphöra. Det totala underskottet budgetåret 1966/67 har beräknats till omkring 25 miljoner kronor. En successiv avveckling av driftsbidraget bör ske, och för nästa budgetår föreslås en minskning av bidraget med 2,5 miljoner kronor. Såvitt jag kan förstå, har man såväl inom fjärde avdelningen som i statsutskottet varit överens om att luftfartsverket så småningom på samma sätt som andra trafikgrenar skall täcka sina egna kostnader. På vissa punkter har vi, som förut nämnts, emellertid inte kunnat uppnå enighet. Det har främst varit frågan om handhavandet av ramptjänsten som förorsakat olika meningar. Luftfartsutredningen framhöll i sitt betänkande att luftfartsverket i syfte att nedbringa underskottet på luftfartsfonden i största möjliga omfattning borde komplettera den till flygtrafiken knutna verksamheten med annan verksamhet, som indirekt anknyter till denna trafik.

Nu har vi inom: utskottsmajoriteten gjort ett försök — jag höll på att säga ett nästan heroiskt försök — att vinna enighet på den här punkten genom en skrivning, där vi säger att utskottet finner det naturligt att överlåtelse av ramptjänsten kommer i fråga i första hand till SAS och LIN. Vidare har vi sagt att sådan överlåtelse bör ske på skäliga villkor. Vi tycker att vi därmed hade gått motionärer och dem som eventuellt ville bli reservanter tillmötes så långt vi kunnat, men vi kunde ändå inte vinna enighet i detta avseende. I reservationen av herr Kaijser m.fl. har anförts, att överlåtelse av ramptjänsten »i likhet med utredningens förslag må kunna ske främst till svenska flygföretag utan särskild ersättning till luftfartverket>. I reservationens kläm anger man, att överlåtelsen bör ske »enligt luftfartsutredningens förslag». Det är ju angeläget att reservanterna upplyser om vad de egentligen syftar till med den här skrivningen. Ansluter de sig till luftfartsutredningens förslag att ersättning till luftfartsverket skall utgå för de utrymmen på flygplatserna, som disponeras för ramptjänsten, för elkraft som utnyttjas o.s.v. i de fall överlåtelse sker? Eller menar de tvärtom, att sådan ersättning inte skall utgå? I reservationen har de egentligen anslutit sig till båda dessa uppfattningar, men det blir i alla fall nöd vändigt för dem att i sista omgången hålla på en enda häst. Den andra frågan som vållat bekymmer vid behandlingen i utskottet har varit frågan om undervägskostnaderna. Nu hör jag till min glädje att herr Strandberg, efter att ha moget övervägt frågan, har stannat för samma yrkande som utskottet har i denna fråga. Jag tycker för min del att det yrkande, som utskottet ställer, ur flygföretagens synpunkt inte kan anses innebära någon försämring i förhållande till vad luftfartsutredningen hade föreslagit. Luftfartsutredningen sade ju, att frågan om hur dessa kostnader skall täckas bör prövas före den 1 juli 1972. Nu har departementschefen visserligen sagt att undervägskostnaderna bör betalas av luftfarten, och det ingår ju i själva principen om kostnadstäckning att så skall ske. Men på vilket sätt det skall ske bör enligt propositionen närmare Övervägas, när man har fått resultatet av den internationella taxekonferensen klar. Utskottet har emellertid gått längre och sagt, att utskottet inte vill uttala sig om, när och hur man över huvud taget skall ta ut dessa undervägskostnader. Vi har i utskottet alltså kommit till denna uppfattning, och jag skall endast tillägga en sak. I luftfartsutredningen satt bl.a. herr Bengtsons egen partivän 1 andra kammaren, herr Gustafsson i Kårby. Han har ju helt anslutit sig till det förslag angående ramptjänsten som luftfartsutredningen har lagt fram. Luftfartsutredningen var nämligen enig om sitt förslag. Jag skall så bara säga några ord om de kommunala bidragen. Bl.a. herr Torsten Hansson har framhållit, att kommunförbunden i detta avseende har haft en annan uppfattning än föreliggande förslag.

Alla dessa olika organ har tillstyrkt ett kommunalt investeringsbidrag på 50 procent. I propositionen föreslås 37,5 pro Cent. Om jag förstår herr Torsten Hansson rätt, har han räknat ut att eftersom en del kommuner har betalt 50 procent och eftersom kommunförbunden föreslår att ingenting skall utgå och 25 är någonting mitt emellan 50 och 0, så bör 25 procent utgå i bidrag. Det är klart att man kan ha olika meningar om hur stor denna bidragsprocent skall vara. Men det är ändå så, att det fortfarande finns orter som pressar på och kräver att få ett flygfält. Man kan väl inte tänka sig annat än att sådana kommuner, om de inte vill bidraga ungefär på det sätt som är föreslaget här i propositionen, får vänta på sin flygplats så mycket längre. De kanske får vänta till dess man har kommit så långt, att luftfartsverket något så när bär sig, ty man kan ju inte räkna med att det plötsligt blir ett så mycket större utrymme inom statsbudgeten för dessa ändamål därför att kommunerna börjar neka att betala sådana här bidrag. Vidare är det ändå så, som har nämnts förut, att sådana här bidrag har utgått i en rad olika fall. Det finns även avtal om sådana bidrag. Såvitt jag vet har Göteborgs stad genom sina representanter undertecknat ett avtal, som innebär att Göteborgs stad skall bidraga med 37 1/2 procent. Jag tycker att man bör hålla på vad man där har varit med om att besluta. Jag skall, herr talman, inte fortsätta mitt anförande längre. Jag ber att på alla punkter få yrka bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Utskottets värderade talesman har räknat upp en hel rad remissinstanser, som finns citerade i propositionen. Jag kan tyvärr inte räkna upp dem som inte finns citerade. Jag vet personligen bara om en, som har en helt annan uppfattning än de remissinstanser som herr Fritz Persson räknade upp och vilkas engagemang i flygplatsfrågorna man möjligen kan ifrågasätta. Emellertid tycker jag inte att man på det sättet skall tillämpa majoritetsprincipen när det gäller remissinstanserna. Sedan vände herr Fritz Persson litet grand på mina synpunkter i fråga om storleken av det kommunala bidraget. Han sade att man kan resonera om olika nivåer. Jag har egentligen bara förklarat att man inte gärna kan på ett vettigt sätt resonera om att någon av dessa nivåer skulle vara riktigare än den andra; det enda man kan föra ett principiellt och meningsfyllt resonemang om är huruvida nivån skall vara noll eller över noll. Om inte kommunerna vill bidraga, säger herr Persson, får de vänta tills luftfartsverket bär sig. Det skulle vara ganska beklagligt om man behövde vänta med flygplatsbyggen tills luftfartsverket inte bara bär sig, utan också ger sådana överskott att verket kan bidra till miljoninvesteringar! Här gäller det inte att luftfartsverket skall bära sig så att det kan överta kommunernas engagemang, utan frågan gäller helt enkelt om vi här i riksdagen bör besluta att man från statsutgifterna skall övervältra utgifter på kommunerna i denna form. Avslutningsvis säger herr Fritz Persson att Göteborgs stad har undertecknat ett avtal. Detta är alldeles riktigt, jag känner till det. Jag vet också i vilken situation staden fick underteckna avtalet och med vilka reservationer för framtiden man gjorde detta.
Herr talman! Det verkar som om herr Fritz Persson betraktade flygplatserna uteslutande som lokala inrättningar, där kommunerna ensamma hade ett intresse. Detta påminner ganska mycket om hur det gick till när järnvägarna byggdes här i landet och järnvägsbolagens representanter for runt till kommunerna och fick dem att teckna aktier, med påföljd att järnvägen kom att slingra sig från den ena socknen till den andra och vi fick den struktur på järnvägsnätet, som vi sedan har haft ett sådant besvär med. Det är ändå inte meningen att vi skall bygga upp vårt luftfartsnät efter sådana principer, utan vi bör väl ha en riksplanering. Kommunikationsministern har — som jag tycker med rätta — gjort sig till talesman för en riksomfattande planering på andra områden. Den är någonting som vi bör tilllämpa också när det gäller flygtrafiken. Man kan inte resonera bara om de små flygplatserna, utan det är ett önskemål att inordna de stora utrikesflygplatserna i samma system. Dessa stora flygplatser betjänar inte bara en stad med kringliggande landsbygd utan stora regioner i landet. Jag sade att Arlanda betjänar hela norra och mellersta Sverige — om man skall flyga t.ex. från Kiruna ned till kontinenten måste den flygresan gå över Arlanda — och därför kan det sägas att Arlanda betjänar även Kiruna. På samma sätt är det med övriga flygplatser som har utrikestrafik. Beträffande dem kan man inte tillämpa det »sockentänkande» som herr Fritz Persson gjort sig till talesman för.

Herr talman! Herr Fritz Persson ställde en fråga rörande reservationen i den del som gäller ramptjänsten. Han menade att vi tydligen inte riktigt visste vad vi ville. Jag ber att få hänvisa till s. 9 i utlåtandet, där vi säger: »Av angivna skäl... finner utskottet angeläget att överlåtelse av ramptjänsten i likhet med utredningens förslag må kunna ske främst till svenska flygtrafikföretag utan särskild ersättning till luftfartsverket.» Jag har inte i den meningen lagt in den tolkning, som herr Persson vill göra gällande. Jag vill inte påstå att begreppet »utan särskild ersättning till luftfartsverket» är i enlighet med utredningens förslag. Har jag därmed förtydligat mig, så att vi kan vara överens om innebörden av vår skrivning? Uttrycket »utan särskild ersättning» avser att förhindra en sådan metodik att man från monopolföretagets sida säger: »Om ni skall få överlåtelse, så kostar det så och så mycket!» Det är den metodiken vi har motsatt oss. Herr Persson åberopar ett flertal remissinstanser i olika sammanhang. Varför åberopar inte herr Persson också remissinstansen statskontoret när det gäller ramptjänsten? År 1963 sade statskontoret, att verksamheten borde utgå ur luftfartsverket.

Herr talman! I fråga om förhandlingarna beträffande Torslanda är väl inte kammarens ledamöter ovetande om att man från Göteborgs sida har spjärnat emot udden med näbbar och klor under en lång tid. När man fann situationen olidlig och ansåg sig nödsakad att — för att över huvud taget få ärendet i gång — acceptera den uppgörelse som här skisserats skedde det under ett klart uttalande av förbehållet, att Göteborgs stad från sin sida icke medger att uppgörelsen får åberopas som prejudikat i framtiden. Sedan nämndes här den utredningsman som talat om att det här är fråga om en affärsmässig investering. Ja, det är kanske inte riktigt på den bogen som vår kritik beträffande formerna för verksamheten har legat. Hade man rent generellt i fråga om trafikpolitik talat om affärsmässiga investeringar hade kanske Göteborg suttit vid förhandlingsbordet också beträffande den centralstation som vi sedan tjugu år tillbaka har önskat oss.

Herr talman! Bakom föreliggande proposition ligger en parlamentarisk utredning som är i stort sett helt enhällig. Det föreligger en på många punkter mycket samstämmig remissopinion och ett i grundfrågorna egentligen enhälligt utskottsbetänkande. Det är glädjande för luftfarten när den nu tar plats bland sina äldre kolleger i en rationell trafikpolitik. Det gläder också mig på det sättet att jag kan fatta mig kort. Jag skall säga några ord om det kommunbidrag som vi nu diskuterar. Efter dagens debatt kan det ju framstå som något av ett göteborgsbidrag. Det har under debatten framhållits, att staten principiellt skall betala alla trafikmedel på samma sätt som gäller för vägar och järnvägar, och man har givit intrycket att det nu förhåller sig så. Men så förhåller det sig inte alls! Det är inte staten ensam som betalar ett lands hamnar, inte heller lokaltrafiken eller vägoch gatubyggnader i städerna, utan det förekommer varierande typer av samverkan mellan staten och kommunerna på detta område. Att hävda att det redan nu är staten som betalar alla de grundläggande investeringarna för kommunikationerna stämmer alltså inte med verkligheten. Denna princip kan man således inte åberopa sig på om man inte vill genomföra den konsekvent över hela fältet med såvitt jag förstår orimliga följder. Luftfartsutredningen har föreslagit 50 procents kommunbidrag — med undantag för Arlanda — medan jag föreslår 37 procent. Även om jag kanske inte förväntade mig att de närmast berörda skulle stå med palmer i händerna och hylla detta förslag, tyckte jag i alla fall att det var relativt välvilligt. Man har emellertid ändå tyckt att det är för högt tilltaget. I grunden ser jag detta som en fördelningsfråga, ty det är alldeles uppenbart att de människor som bor kring de stora flygplatserna i landet ändå har den största nyttan av dessa. De innebär en stimulans för bygden, innebär snabbare kommunikationer utåt o. s. v. Visserligen kan man, om man bor någonstans i Västerbottens lappmarker, ta bussen till Umeå och sedan flyga till Bromma och sedan ta bussen ut till Arlanda och därifrån fara till utlandet — på det sättet är man med och njuter av Arlanda. Men det är ändå en viss skillnad gentemot en storstadsbo. Vidare är det så, att de som har den största nyttan av denna service också har den största betalningsförmågan. Förslaget här innebär att kommunerna i de regioner, där flygplatserna ligger, får vara med och betala en del, medan staten slår ut det övriga på alla skattebetalare och tar den delen. Det betyder ju ingenting annat än att de människor, som har den minsta direkta nyttan av dessa investeringar och som dessutom har den generellt sett sämre betalningsförmågan, till en del slipper att vara med och betala. Jag ser alltså detta som en fråga om fördelning mellan stad och landsbygd och mellan olika regioner av landet. I det här fallet kan så uppenbara rättviseskäl åberopas för en sådan fördelning, att jag tycker att de är det avgörande. Om man fortsätter och bygger ut och rustar upp i göteborgsområdet, får människorna i göteborgsregionen vara med och betala litet mera för detta än de som bor i glesbygdsområdena i översta Norrland. Det har de råd med, och de får också den allra största glädjen av utbyggnaden. Jag är ledsen om jag tvingas ta herr Wååg ur en villfarelse, men det föreligger faktiskt inte något beslut om att inrätta en flygplats på Saltholmen. Det är en missuppfattning. Herr Wååg föreslog att man med hänsyn till detta beslut skulle kunna lägga Malmö flygplats i Kristianstad. Jag konstaterar att detta är någon neddämpning av ambitionerna. Herr Wåågs värderade företrädare på kristianstadsbänken, herr Nils Elowsson, ville lägga Kastrup i Åhus.

Herr talman! Man skall väl som enkel kammarledamot akta sig för att blanda sig i ett flerfrontskrig på det sätt som jag nu med berått mod gör. Men efter herr statsrådet Palmes inlägg känner jag mig tvungen att göra det. Kommunikationsministern = tillförde inte något nytt till den principiella debatt, som jag har fört om de kommunala bidragen. Han sade att staten inte betalar konsekvent för de trafikpolitiska åtgärderna; han tog upp frågan om hamnarna och om gator och vägar inom kommunerna. Jag har heller inte lagt diskussionen på den bogen. Jag har sagt att kommunerna inte skall bidraga till flygplatserna i den form som här har berörts — att de rimligen inte skall betala allt — men att själva formen för dessa lån med oviss amortering och återbetalning är helt felaktig och att formen för att ålägga kommunerna dessa stora åtaganden är diskutabel. Herr statsrådet försöker att göra detta till en ren göteborgsfråga. Vi har på senare tid mest varit hårdhänt konfronterade med varandra om dessa ting, men om jag åberopar statskontoret som en av de mest vägande remissinstanserna så är vi inte direkt bortskämda med att det tillvaratar göteborgsintressena. Jag tror inte man skall se det ur den synvinkeln. Det är helt enkelt en fråga om att man här avser att ålägga kommunerna ett åtagande. Vi fattar många beslut i detta hus om att kommunerna har åtaganden att fullfölja.

Jag tror inte att det finns någon kommun här i landet — vi skall inte bara uppehålla oss vid Göteborg — där kommunalmännen är beredda att säga, att kommunalskatten ligger på en nivå där det fortfarande finns utrymme för de höjningar som kan erfordras i ett sådant här engagemang.
Herr talman! Eftersom kommunikationsministern ville göra gällande, att det här endast var fråga om ett göteborgsbekymmer, vill jag gärna säga att han nog har missuppfattat detta. Det är även ett malmöbekymmer. Vi har i Malmö tyckt att kommunen har blivit hårt drabbad genom den andel som vi får betala till det nya flygfältet som det föreligger avtal om. Staten har använt ganska hårda bandage i sin framfart med kommunen så till vida, att dåvarande kommunikationsministern framtvingade en uppgörelse genom att utnyttja Kungl. Maj:ts prerogativ på ett annat ovidkommande område, nämligen att vägra fastställelse av stadsplanen för Rosengårdsstaden.

Herr talman! När statsrådet Palme hänvisar till att hamnar, anordningar för lokaltrafik och städernas gator betalas av kommunerna, så undrar jag om jämförelsen är riktigt rättvisande. När det gäller dessa sistnämnda saker är det fråga om helt lokala trafikanordningar. Flyget är ju inte en lokal utan en interlokal och i vissa fall t.o.m. internationell trafikform. Vad gäller kommunernas engagemang i hamnarna är det väl inte obekant för statsrådet Palme, att detta har lett till en överkapacitet i vårt hamnväsende som man inte kan säga är riktigt lycklig ur samhällsekonomisk synpunkt. En utredning sysslar för närvarande med frågan om hur man skall kunna styra hamnväsendet in i vad jag skulle vilja kalla mera sunda banor. Så det kommurnala allenarådandet på hamnväsendets område kommer kanske inte att vara alldeles oanfrätt när den utredningen lagt fram sitt resultat. Det är naturligtvis en mycket vacker tanke att människorna i en region, som har nytta av en flygplats, skall betala litet mera än människorna i glesbygderna, som inte har samma nytta av flygplatsen. Tyvärr är möjligheterna att genomföra denna vackra tanke mycket små. Om vi tänker oss göteborgsregionen, som statsrådet tog som exempel, så är det hittills bara Göteborgs stad som blivit krävd på pengar. Men göteborgsregionen omfattar ett rätt stort område som ligger inom Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och Hallands län. Om man skall förmå människorna i dessa län att betala blir det väl så att man av bekvämlighetsskäl vänder sig till landstingen. Då frågar jag mig om man inte får lika stora orättvisor inom landstingsområdena. Människorna i Nordbohuslän, Dalsland och södra Halland har mycket mindre nytta av Göteborgs flygplats än de som bor i Göteborgs förorter. Då får man samma orättvisor igen. I fråga om anordningar som staten skall betala har man väl ofta större nytta av dessa i de kommuner där de är belägna. Vi kan tänka på t.ex. National museum som betalas med statliga medel — visst har stockholmarna mycket större nytta av detta! Vi kan inte konsekvent tillämpa en fördelningsprincip som uteslutande tar hänsyn till nyttan. Vi har inte nog fina instrument för det. Annars erkänner jag att tanken är vacker.

Herr talman! Jag hoppas att herrar Tistad och Hansson noga åhörde vad herr Andersson anförde nu på slutet. Vår lilla meningsskiljaktighet måste ha berott på att jag har uttryckt mig otydligt. Jag har exakt samma mening som herr Andersson, nämligen att det är ett påtagligt värde för en bygd som helhet — även för dem som inte flyger — att ha tillgång till flygplats. Hamnar och kommuner — herr Tistad sade att det var främst lokaltrafik som tillgodosågs med kommunala bidrag, men i Göteborgs hamn är det väl inte fråga om lokaltrafik. Skulle jag viska något sådant skulle jag inte våga visa mig i Göteborg mera. Där har man i hög grad en internationell trafik, och jag tror också att man måste rationalisera hamnväsendet, men det tyder snarare på att kommunerna, trots att de har fått betala detta helt och hållet själva, expanderat så oerhört på området. Det skulle inte tyda på att de skulle stå inför sådana fullkomligt olösliga bekymmer när det gäller flygplatserna. Herr Hansson klagar på att jag inte vill diskutera principer i tillräcklig omfattning — detta vore ju en principiell fråga. Det var enligt statskontoret fråga om lån från kommunernas sida. Jag kan inte dela den terminologi som statskontoret här har använt. Man kan säga att det är fråga om en kapitalsubvention, som man tillmäter ett betydande ekonomiskt värde och som man möjligen kan få återbetalad på längre sikt. Men det är klart att detta inte är i första hand ekonomisk teori.

Herr talman! Till det sista påståendet att kommunbidragen är en fördelningsfråga snarare än en stimulansfråga vill jag säga att jag hoppas att fördelningsaspekten inte skall leda till att våra flygfält byggs ut bland de kommuner som man tycker har den största skattekraften. Trots vad statsrådet Palme säger är det fråga om att i landet åstadkomma ett flygnät som gagnar landets struktur och ekonomiska utveckling över huvud taget. Herr Palme har aldrig sagt något ofördelaktigt om Göteborgs hamn, och även ur andra synpunkter är han fortfarande välkommen dit. Några luftiga resonemang skall vi emellertid inte föra.

Då är det väl också rimligt att säga att den vinsten inte bara skall stanna hos staten, vilket skulle vara konsekvensen om man talar om att detta är en kapitalsubvention från kommunerna till staten, utan att den fördelas bland bidragsgivarna.

Herr talman! Jag är ledsen att jag uttryckt mig så illa att statsrådet Palme fått den uppfattningen att jag ansåg att hamnar var anordningar uteslutande för lokaltrafik. Jag sade i själva verket att anordningar för lokaltrafik inte var direkt jämförbara med flygplatser och att det var onödigt att resonera om det. Sedan förde jag ett särskilt resonemang beträffande hamnarna. För att jag, som har min yrkesverksamhet i nära anslutning till Göteborgs hamn, över huvud taget skall kunna återvända från riksdagen, måste jag ta risken att förlänga debatten för att klargöra detta. Jag passar då på tillfället att ännu en gång säga, att jag inte tror att det vore lyckligt att de speciella förhållanden som råder beträffande hamnarna på grund av den starka kommunala konkurrensen skulle överföras till luftfarten.

Herr talman! Jag vill bara i en detalj blanda mig i debatten. Statsrådet Palme har pedagogiskt skickligt vid ett par tillfällen nu omtalat för oss att denna fråga är en fördelningsfråga, och därom kan vi kanske alla vara rörande ense. Men vilken är statsrådets fördelningsprincip? Jo, säger statsrådet, det är en rättvisefråga när man skall fördela kostnaderna. De som bor så att de har nytta av en sak skall betala litet mer än andra människor i landet. Det är klart att alla frågor har ett inslag av rättvisefråga, och jag vill ingalunda skjuta den aspekten åt sidan. Men jag undrar om man ändå inte, när man från regeringens sida bedömer sådana här frågor, i främsta rummet bör och måste ställa en annan fråga, nämligen: På vad sätt befordrar vi bäst en utveckling av våra flygplatser, en förbättring av våra flygkommunikationer? Vi har lagt på kommunerna mycket stora kostnader under senare år. Därför ställer jag mig tveksam till om det verkligen är rimligt att ta den fördelning som statsrådet Palme här har föreslagit. Detta är faktiskt en bedömningsfråga, där man inte kan säga att den ene har rätt och den andre har fel. Jag är riksdagsman från Göteborg och har en stor del av mitt hjärta kvar där, men jag bor i en annan stad, Borås, som jag också är mycket fästad vid. Göteborg har en flygplats. Borås borde ha fått en flygplats. Jag begär dock naturligtvis ingenting annat än att statsrådet Palme och regeringen vid sina bedömningar frågar sig: Hur gagnar vi ur hela samhällets synpunkt bäst en utveckling av flygkommunikationerna? Det är här mina tvivel uppstår: fråga är om vi inte belastar kommunerna för hårt när vi redan har lagt så mycket annat på dem. Jag vill ändå, när statsrådet Palme har sagt att det är rättvisan som är avgörande, ställa en liten fråga till honom. Herr Palme har åstadkommit en mycket elegant finslipning vid sin avvägning av hur mycket kommunerna skall betala och hur mycket staten skall bidra med ur rättvisesynpunkt. Hur har statsrådet kunnat använda detta instrument så fint att han kan säga att just 37,5 procent är den riktiga siffran — i motsats till utredningens 50 procent? För den som tidigare inte är insatt i ärendet är det nämligen litet svårt att läsa ut hur utredningen kommer till 50 procent. Kunde jag få en ytterligare förklaring, utöver vad handlingarna innehåller, på hur man kan veta att just denna procent är den riktiga från rättvisesynpunkt, skulle jag vara herr statsrådet mycket tacksam.
Herr talman! Detta är en mycket intressant debatt. Man säger att det är en vacker tanke och att det är väldigt fina rättviseprinciper som jag företräder. Men, undrar man, hur kan jag vara tvärsäker på att den absoluta rättvisan och att den absoluta skönheten uppnås. Det kan jag naturligtvis inte vara säker på. Jag kan inte veta exakt vad det är. Men siffran 37,5 procent är ju frukten av mångårig praxis. Man har kommit fram till att 37,5 procent är ungefär vad båda parter tål. Efter förhandlingen har man sagt att detta inte prejudicerar för framtiden. Eftersom detta har gällt de stora flygplatser na, har vi inte ansett det rimligt att de små flygplatserna skall betala mer. Därför har vi sänkt den nu föreslagna andelen för de små flygplatserna till 37,5 procent. Jag gör inte anspråk på den absoluta rättvisan eller den absoluta skönheten, men det är en rimlig avvägning, tror jag. Ett vänligt ord till herr Jacobsson, som jag glömde förut. Det var bara göteborgstalare uppe, och därför såg det ut som ett göteborgsbidrag, men Malmö har också varit med. Det förhållandet att Malmö så att säga har sin plåga bakom sig — vi har gjort upp om hur det skall vara med den nya flygplatsen i Malmö — kanske gör att man där ser mera förståelsefullt på denna problematik. Det vore ingenting att vinna för Malmös del att nu, när Malmö just gjort upp om 37,5 procent, sänka denna procentsats mycket kraftigt. Som ett faktum i detta sammanhang kan jag också nämna att på detta sätt blir Malmö, Göteborg och Stockholm helt likställda på detta område. Herr Ernulf säger att det viktigaste väl ändå inte är rättvisan utan en god utveckling av flygplatsnätet här i landet. Ja visst, men jag tror man kan få denna goda utveckling av flygplatsnätet genom en konstruktiv samverkan mellan staten och kommunerna. Skulle det exempelvis bli aktuellt med ett större flygplatsbygge i Västsverige, då har staten sitt intresse, göteborgarna sitt och säkert boråsarna också sitt intresse — vilket underbart fält för en konstruktiv samverkan!
Herr talman! Herr statsrådet Palme har ersatt sitt vackra rättviseresonemang med att hänvisa till rådande praxis, vilken han anser ger en rimlig avvägning. Nåja, då är vi nere på jorden igen. Båda vill vi främja flyget, men vi kan inte övertyga varandra om hur vi skall göra det. Jag beklagar person ligen att man lägger så stor börda på kommunerna. Jag tror att en annan procentsats vore bättre för att främja utvecklingen av flyget, men herr Palme har en annan bedömning. Vi kan bara konstatera att när vi nu har kommit in på de praktiska bedömningsfrågorna, skiljer sig våra åsikter åt, och då tjänar det naturligtvis inte mycket till att förlänga debatten.

Om detta är min sista replik, herr talman, får jag väl tacka. Jag skulle bara vilja säga att det är bra att det rättviseresonemang som herr Ernulf drog upp avförs från debatten, ty det vore rätt svårt att hävda när man betraktar frågan historiskt. Många ganska belastade kommuner i Norrland har fått vara med i det skede när man från statsmakternas sida inte nöjde sig med 37,5 procent utan ville ha 50. Slutligen vill jag bara säga att jag sätter stort värde på att debatten kunnat föras här i kammaren på denna nivå. Det gör att man inte behöver ta till sådana beskrivningar på uppgörelsen kring 37,5 procent som nyligen har använts i medkammaren, där man talat om oanständiga förhandlingsmetoder.

Herr talman! Sedan skönheten nu har kommit till byn och man har kommit in på ganska subtila rättvisefrågor, skall jag inte säga mycket i denna replik. Jag skall bara än en gång understryka att det borde ha varit angeläget för reservanterna att ange vad de menar, när de först säger att överlåtelse av ramptjänsten skall ske utan särskild ersättning till luftfartsverket och sedan säger att man skall gå på luftfartsutredningens förslag, som innebär att ersättning skall utgå. Vad menar man; det ena eller det andra eller båda delarna?

Herr talman! Till detta statsutskottets utlåtande nr 108 har fogats tre reservationer som jag något vill beröra. Den första gäller placeringen av kulturhistoriska byrån inom nuvarande byggnadsstyrelsen. Departementschefen har föreslagit att den skall ligga under riksantikvarieämbetet, medan från vårt håll i en motion har yrkats att den skall ligga kvar i byggnadsstyrelsen, d. v. s. efter delningen av styrelsen hänföras till det s.k. planverket. Ett förslag om inordnande av denna byrå i riksantikvarieämbetet framlades redan av 1962 års antikvarieutredning men mötte mycken kritik. Såväl byggnadsstyrelsen som departementschefen förordade då en allsidig utredning av byggnadsminnesvårdens organisation. När nu föreslaget återkommer i proposition finns inte mycket som i sak kan ändra på tidigare ståndpunkter. Förslaget har också avstyrkts av ett flertal remissinstanser — fortifikationsförvaltningen, de hörda domkapitlen samt Ööverståthållarämbetet och fem länsstyrelser. Byggnadsstyrelsen har själv i sitt yttrande antytt möjligheten att byrån skulle ligga kvar inom verket. T. o. m. 1965 års museioch utställningssakkunniga, som nu skall få departementschefens uppdrag att utreda även kulturminnesvården, har avstyrkt en omplacering av byrån. Enligt min mening, som överensstämmer med reservationen, finns ingen anledning att föregripa utredningen och flytta byrån. Utskottsmajoriteten har inte heller kunnat visa bärande skäl för en omorganisation. Jag yrkar därför bifall till reservation a av herr Kaijser m.fl. Som framhållits i motion nr 963 i andra kammaren av herrar Tobé och Grebäck pågår inom kommunikationsdepartementet en omfattande utredning beträffande utvecklingsarbetet på den fysiska planeringens område, vilken enligt vad som uttalats siktar till direktivskrivning för en parlamentariskt sammansatt kommitté. Den verksamhet som sålunda bedrives synes gå långt utöver vad som enligt gammal och god tradition i vårt land bör ske inom departementen. Enligt reservanternas mening bör detta utvecklingsarbete och dessa arbetsuppgifter, givetvis frånsett själva direktivskrivningen, tillkomma det nya planverket. För övrigt är det förvånande att någon parlamentarisk utredning om planväsendet inte tillsatts, trots att saken varit aktuell i fem år och olika löften om en sådan utredning givits vid ett flertal tillfällen. Det arbete som äger rum inom departementet och som jag här har talat om bör snarast överföras till den utvecklingsbyrå som skall finnas inom det nya planverket. Slutligen vill jag något kommentera reservation c. Såväl inrikesministern i propositionen nr 100 som kommunikationsministern i proposition nr 61 har utförligt behandlat det industrialiserade byggandet, typgodkännandeverksamheten m.m. samt de fördelar och de besparingar som en sådan verksamhet kan leda till. Också vi inom vårt parti har anslutit oss till dessa tankegångar och tror att många fördelar står att vinna med industrialiserat byggande och långa serier. För att de bestämmelser som skall utfärdas för denna verksamhet skall hinna utarbetas så snabbt som möjligt krävs emellertid att den tekniska byrån inom det föreslagna planverket får den förstärkning på personalsidan som behövs. I sammanhanget vill vi även erinra om det sjupunktsprogram för ett intensifierat industriellt byggande som byggnadsstyrelsen har lagt fram. Kostnadsökningen har vi beräknat till 300 000 kronor. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservationerna a, b och c vid statsutskottets utlåtande nr 108.

Herr talman! Jag skulle vid detta tillfälle vilja säga några ord i den fråga som har aktualiserats genom motionen II: 963, en motion som givetvis också skulle ha väckts i första kammaren om inte ett misslyckande i arbetet hade förekommit. Av oss som sysslar praktiskt med planeringsarbete i landet har den nya organisationen av byggnadsstyrelsen motsetts med ett betydande intresse. Det är närmast regionplanering som jag har haft möjlighet att ägna mig åt — jag har gjort det under flera år — och jag har då lärt mig vilka brister som finns på lagstiftningsområdet härvidlag. Jag kan som exempel nämna att när vi fick uppdraget att ordna en regionplanering i Boråstrakten ställdes vi på sin tid inför en uppgift som var rätt okänd och obeskriven. Gick man till den då gällande byggnadslagen fann man där ett fåtal rader som talade om ungefär vad man skulle göra. Om man tolkade dem strikt efter bokstaven framgick det ganska klart att det uppdrag som man tänkt sig att en regionplanenämnd skulle ha egentligen syftade till att förstärka möjligheterna för den större tätort eller stad som låg i centrum för planeringen. För den som haft sitt huvudsakliga intresse inriktat på en förkovran av glesbygden var ju ett sådant uppdrag i och för sig rätt otrevligt. I samma mån som man främjar en viss del inom ett förbund av detta slag måste man ju ta någonting från de andra. Det första vi hade att göra var sålunda att sätta oss ned och så att säga ersätta den lagstiftning som fanns med ett tänkande som i huvudsak hade en något annan inriktning än vad man i lagstiftningen förutsåg. Det var naturligtvis i och för sig både nyttigt och angeläget, därför att då kom man in i de premisser som man hade att tillämpa. Men det kändes onekligen som en avgörande brist att man på denna punkt inte hade några bestämda regler att följa. Man satte i det längsta sin lit till att 1951 års byggnadsutredning, som sedan lade fram den byggnadslag som nu gäller, också skulle få i uppdrag att överse lagstiftningen angående regionplaneringen, således den översiktliga planeringen. Det fick också utredningen i sinom tid, men utredningen kom av någon outgrundlig anledning att inte ägna en enda timme åt utredningsuppdraget. När utredningen hade suttit ett antal år utan att göra någonting blev den befriad från uppdraget. Frågan har sedan dess fått ligga. Vi är fortfarande lika ovetande om regionplaneinstitutets utformning och kanske framför allt om dess målsättning, som över huvud taget inte existerar. Vi hade emotsett att när man nu delar den gamla byggnadsstyrelsen och inrättar ett särskilt planverk skulle denna angelägna uppgift kunna lösas ganska snabbt. Den föreliggande propositionen visar emellertid att Kungl. Maj:t inte vill ge det nya planverket de uppgifter som egentligen alldeles automatiskt borde ankomma på det utan i stället syftar till att inom kommunikationsdepartementet ha en expertutredning för dessa frågor. Vad som skall bli resultatet av detta vet jag för dagen inte. I detta sammanhang tycker jag att det vore utomordentligt angeläget att ge planverket de resurser och de uppgifter som det egentligen skall ha och att man där verkligen kunde samla sig till uppgiften att lösa denna speciella fråga som blir alltmer aktuell för att inte säga prekär allteftersom tiden går. Man talar nu om en riksplanering, och det är naturligtvis något gott i och för sig, men det har varit en angelägen uppgift i många år att gripa sig an med dessa frågor. Meningarna om vad en riksplanering egentligen skall syssla med och ge för resultatet är tyvärr enligt vad jag kan förstå utomordentligt delade, men från planerarnas synpunkt är det uppenbart att det framför allt skulle vara fråga om en fysisk planering, varvid resurserna fördelades efter angelägenheten av de behov för vilka de skall användas. Men det är uppenbart att man inom ramen för en sådan riksplanering ändå inte kan underlåta att använda regionplaneinstitutet såsom varande en väsentlig lösning av dessa problem inom ett näringsgeografiskt begränsat område. Vi har inte dessa möjligheter. Vi har visserligen numera regionplaner på ett betydande antal håll i vårt land. I Stockholm är det den andra eller den tredje planen man nu lägger fram. Örebro läns landsting har genomfört en regionplanering inom sitt län, och även skåningarna regionplanerar på sitt håll genom landstingets försorg. Göteborg har en mycket stor och omfattande regionplan att arbeta med. Även boråstrakten, Sundsvall och andra städer längre uppåt landet har sådana planer. Men såvitt jag vet av erfarenhet och från de föredragningar från dessa planarbeten som centralt förekommit framför allt vid tekniska högskolan, som sysslar med dessa uppgifter från sina speciella utgångslägen, är det föga gemenskap i detta arbete. Det uppstår ständigt diskussioner och meningsutbyten huruvida den ena eller den andra vägen är riktig. Vi hade nu väntat oss att det nya planverket skulle kunna bli en verkligt vägledande institution i detta arbete, men det är såvitt jag kan finna av propositionen nu uteslutet. Det är närmast detta förhållande som tas som intäkt för påpekanden i motion II: 963. Det har fogats en reservation till utskottets utlåtande till förmån för denna motion, och jag vill nu säga några ord för att motivera denna. Allt praktiskt regionplanearbete som hittills utförts visar att den brist som består i att vi saknar denna vägledande institution och de riktlinjer som en lagstiftning skulle utgöra är ett handikapp för oss, vilket tyvärr inte minst bidragit till att öka kostnaderna för detta instruments handhavande i planläggningsarbetet — vilket för övrigt skett på ett sätt som jag tror är ganska så olyckligt. Regionplaneinstitutet är i övrigt ett utmärkt organ genom att det är det enda planeringsinstitut i vårt land som kan få statsbidrag för sin verksamhet, vilket är utomordentligt värdefullt för kommunerna som annars skall stå för fiolerna. Att därvidlag få en striktare linje för arbetet, en klarare målsättning och att över huvud taget få veta något mera om vad som skall göras på detta område är utomordentligt angeläget. Såvitt jag förstår har utvecklingen på denna punkt gått så långt att man i dag verkligen kan skissera lagar och bestämmelser i detta sammanhang och framför allt kanske ena sig om en målsättning för vad man vill åstadkomma med en planering som denna. Målsättningen är nu en gång ett problem för sig. Jag kommer ihåg ett sammanträde i en kommun i min hembygd tillhörande regionplaneområdet, dit jag var kallad för att inför de församlade fullmäktige redogöra för vad vi egent ligen hade åstadkommit i vårt planarbete. Det var naturligtvis otur ur kommunens synpunkt så till vida att i regionsplaneutredningens befolkningsstatistik hade vi bara kunnat konstatera den ständigt sjunkande befolkningen, och prognosen för den närmaste 15-årsperioden sade oss detsamma — att den utvecklingen skulle fortsätta, för så vitt inte kommunen ville ta krafttag för att förbättra förutsättningarna för näringsliv och annat. Då stiger det upp en äldre man och säger: »Jag kan inte förstå varför vi egentligen skall vara med i den där regionplanen. Ni har ju inte sagt annat än att vi skall gå under, vi skall upphöra så småningom, om vi inte gör något. Skall vi vara med och betala för sådant?» Ja, det måste man väl vara om man vill titta in i framtiden.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
Herr talman! Skälet till att jag går upp i detta skede av debatten är att det samtidigt pågår en debatt i medkammaren, dit jag måste över. Jag vill i korthet bemöta det principresonemang som herr Torsten Andersson har fört.

När man försöker förverkliga den målsättningen måste man arbeta på flera olika fronter, om man vill nå resultat inom rimlig tid. Ett led i detta har varit det principanförande som jag höll för jag tror exakt ett år sedan om viljeinriktningen för en fysisk markplanering. På grundval av detta principanförande har vi i departementet anställt ett ganska betydande antal experter som arbetar fram underlaget för sådan fysisk riksplanering. Ett annat led i det hela är frågan om byggnadslagstiftningens och = planlagstiftningens utformning på den regionala och lokala nivån. Med den problematiken arbetar vi inom departementet i en arbetsgrupp under min ledning. En tredje sak är organisationen av planarbetet. Där har jag i detta skede sagt att det finns starka skäl ur de rena byggsynpunkterna att dela på byggnadsstyrelsen och i detta fall överföra planarbetet till finansdepartementet. Jag har ansett kommunikationsministerns position ganska orimlig, ty i själva verket sköts byggandet av fackdepartementen, möjligen i kontakt med finansdepartementet. Sedan är i sista hand kommunikationsdepartementet ansvarigt för skyltar och allt annat. Det är alltså en formell organisation som inte speglar realiteterna. Men dessutom var det en fördel, därför att vi kunde börja bygga upp ett planverk.

Det finns mycket att göra där.

Herr talman! Jag tror det var angeläget att få denna komplettering till propositionen av kommunikationsministern, därför att det råder på denna punkt en viss undran och frågvishet ute i bygderna bland dem som arbetar med dessa frågor. Vad jag närmast har som underlag för mina funderingar är att jag naturligtvis är angelägen om att man skall bevara det lekmannainflytande som det här gäller. A och O för all planverksamhet är inte att det finns en central myndighet som beordrar, leder och dirigerar, utan att man kan förankra det praktiska planarbetet ute i kommunerna och hos de enskilda medborgarna i övrigt på ett sådant sätt att man skapar förtroende för det arbete som utförs. Om man för en bygd gör upp en plan som inte har folks förtroende är den planen dödfödd. Det går helt enkelt inte att sedan argumentera för att man i kommunerna skall förverkliga en plan som man inte har någon förståelse för. Det har under gångna år rått en ofta mycket befogad pessimism och ett stort motstånd mot planering, därför att man har anat argan list bakom, centralbyråkrati, dirigering och en ordnande hand som man inte vill känna av. Det är därför angeläget att få en lagstiftning som sätter det kommunala inflytandet och de kommunala förtroendemännens inflytande i centrum. Jag uttalar den förhoppningen att man inom departementet är på det klara med detta och ger utrymme för dessa önskemål. Det är bygdens folk, de som bor där, som skall förverkliga planen. Man måste över huvud taget skapa förtroende för planarbetet. Jag ger kommunikationsministern rätt i att man kanske till och med skulle ha kvävt det nya planverket i dess start om man nu på en gång på det nya verket hade hävt över alla de problem som är aktuella. Det är uppenbart att den gamla byggnadsstyrelsen inte har haft resurser och tid att ta sig an dessa stora problem. Om det arbete som nu utföres i departementet kan bidra till att skapa klarare riktlinjer när planverket i sinom tid skall ta över, finns det all anledning hälsa detta med tillfredsställelse. Glöm emellertid inte bort att slå vakt om det lokala intresse och inflytande som måste tas till vara.
Herr talman! Vi skall givetvis inte glömma bort det lokala inflytandet. Den inställningen har jag gett uttryck för i ett principanförande om riksplaneringen för exakt ett år sedan. Jag tror mig inte kunna så här utan vidare formulera det med samma vältalighet som den gången efter noggrant övervägande, men jag delar helt dessa värderingar. Det glädjande är ju att bland teknikerna på området, som måste spela en stor och växande roll, finns det en allt större förståelse för att det är hos lekmännen och hos de förtro endevalda de skall hämta målsättningen — programmet. Just denna växande insikt tror jag är av stor betydelse för ett gott samarbete och en överbryggning, så att säga, mellan den tekniska och den politiska kulturen.

Herr talman! Jag beklagar att kommunikationsministern måste vara i andra kammaren om en stund, eftersom den fråga han nu gett sig in i diskussion om onekligen kan tas upp i ännu större sammanhang än enbart i en diskussion kring nu föreliggande utlåtande om statens planverk.

Här har vi ett exempel. Det är lätt att göra gällande att byggnadsstyrelsen inte har mäktat med dessa uppgifter. Den har helt enkelt inte haft erforderliga ekonomiska och personella resurser. Departementet däremot har haft fördelen att kunna plocka till sig experter av olika slag. Ett ämbetsverk skulle självfallet kunna göra på samma sätt om det finge samma befogenhet att tillsätta expertgrupper i både den ena och den andra frågan. Jag har den principiella uppfattningen att när vi nu äntligen skall starta det nya planverket, om vars tillkomst vi väl alla är ense, bör man på detta ämbetsverk flytta över de hithörande arbeten som nu pågår inom lyckta dörrar i Kungl. Maj:ts kansli. Med den motiveringen ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation b. Yrkande har tidigare framställts om bifall till reservation c, vari föreslås en ökning av anslaget till planverket med 300 000 kronor. Låt mig, herr talman, bara säga ett par ord utöver vad den föregående talaren redan anfört på denna punkt. Vi har varit med om mittenpartiernas motion av det enkla skälet att vi ansett det vara en vettig investering att här göra den föreslagna anslagshöjningen. Den utredning som tekniska rådet gjorde i december 1966 har visat att man genom en justering av byggnadsbestämmelserna och genom övergången till den nya byggnadsstadgan, BABS 67, som skall avlösa BABS 60, kan uppnå en besparing av inemot 100 miljoner kronor. Om man vill fullfölja det sjupunktsprogram som departementschefen talat sig så varm för bör man också ge den nya organisationen erforderliga resurser för att möjliggöra detta. Det är, herr talman, detta som ligger bakom reservation c, till vilken även jag ber att få yrka bifall.

Herr talman! Jag ber att få säga några ord beträffande den första reservationen, som gäller överförandet av den kulturhistoriska byrån till riksantikvarieämbetet. Jag tycker inte att det är riktigt att i nuvarande skede göra denna överföring. Det är visserligen fråga om en provisorisk anordning. Men det har sagts att riksantikvarieämbetet bör få en ny verksinstruktion och över huvud taget skall förstärkas för att kunna fullgöra den delvis nya inriktning som verket skall få. Den förstärkningen kommer riksantikvarieämbetet inte att få under denna tid. Jag har därför ställt mig tveksam till lämpligheten att flytta över byrån dit just nu. Jag skulle helst se att den kulturhistoriska byrån stannade kvar hos byggnadsstyrelsen, vilket en remissinstans, nämligen länsstyrelsen i Östergötlands län, också föreslagit. Det är något som jag inte vill yrka på, men mig förefaller det vara den riktigaste placeringen. Jag skulle sedan, herr talman, vilja säga några ord om lokaliseringen av planverket. När den nya uppdelningen av ärendena mellan departementen skedde i våras gjorde jag den reflexionen att egentligen borde planverket och länsstyrelserna höra till inrikesdepartementet. Jag har det intrycket att innehållet i länen är bostäderna, det är där som folket bor, och det är arbetsmarknaden, sysselsättningen, medan kommunikationerna på sätt och vis är en serviceanordning till det innehållet. Det hade därför enligt min uppfattning varit riktigast att planverket hade hört till inrikesdepartementet och att länsstyrelserna hade stannat kvar under inrikesdepartementet. Jag diskuterade detta med några kamrater i riksdagen, men vi var överens om att detta var något som Kungl. Maj:t själv borde få bestämma. Jag har också haft tillfredsställelsen att kunna konstatera att saken diskuterats även på annat håll. Man har därvid påpekat att det förefaller som om det snarare var pensonliga intressen än rent logiska principer som gjort att denna uppdelning kommit till. Det förefaller mig som om detta vore sant.

Jag påpekade då att det i princip var samma resonemang som det som skulle komma att föras i reservationen vid detta utlåtande. Herr talman! Jag ber att få instämma i de yrkanden som har framförts om bifall till reservationerna a, b och c.

Herr talman! I detta utlåtande har utskottet i enlighet med vad departe mentschefen förordat i propositionen föreslagit att byggnadsstyrelsen skall uppdelas i en byggnadsstyrelse och ett planverk. Jag skall inte gå in på frågan om vilka uppgifter som skall ligga på de olika delarna. Det framgår ju av utskottsutlåtandet. Jag vill bara anföra några ord om reservationerna. Med hänsyn till den diskussion som har förts här och till det anförande som kommunikationsministern har hållit anser jag att man inte behöver förlänga debatten avsevärt. Reservation mot utlåtandet har anförts beträffande placeringen av den kulturhistoriska byrån. Utskottet föreslår — och därvidlag stöder utskottet departementschefens förslag — att den kulturhistoriska byrån skall överföras till riksantikvarieämbetet. När den nya organisationen på byggnadsväsendets och planväsendets område nu skall träda i kraft, anser vi att alla de uppgifter som inte direkt ingår i sådana ärenden som de båda verken har att sköta, bör flyttas bort från verken. Vi har därför tillstyrkt Kungl. Maj:ts förslag i detta avseende. Reservation b avser utvecklingsarbetet i fråga om planväsendet. Inom kommunikationsdepartementet pågår med anlitande av särskilda experter ett arbete som avses ligga till grund för vidare åtgärder. Utskottets majoritet har inte funnit anledning att frångå Kungl. Maj:ts förslag men har för sin del ansett det »angeläget att utvecklingsarbetet slutförs i snabbast möjliga takt och har med hänsyn bl.a. till det nu anförda inte funnit sig böra tillstyrka motionen i denna del». I övrigt har ju departementschefen här klargjort motiven för att detta arbete inom kommunikationsdepartementet skall fortsättas, innan vidare åtgärder vidtages. I reservation ce har föreslagits en ökning av anslaget till statens planverk till avlöningar för nästa budgetår med cirka 300 000 kronor. Motivet för detta yrkande är att man vill främja en enhetlig utformning av tekniska regler för framför allt industriellt byggande, och man vill ge det nya verket möjligheter att anställa personal för dessa uppgifter. Vi för vår del anser att man bör vara försiktig i början när det gäller personalbesättningen hos planverket för att ha möjligheter att tillgodose ett ökat personalbehov i framtiden, i den mån det visar sig erforderligt. Med anledning därav har vi stannat för departementschefens förslag. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Jag vill meddela, att jag tänker föreslå kammaren att avbryta detta plenum efter behandlingen av första lagutskottets utlåtande nr 37, vid vilket det kan bli votering. Såvida ingenting oförutsett inträffar erfordras ej heller kvällsplenum vare sig i morgon eller på fredag.

Herr talman! I förra årets statsverksproposition förekommer en kortfattad men förträfflig och lättbegriplig beskrivning av den ekonomiska målsättningen för patentoch registreringsverkets affärsdrivande verksamhet. Det heter att patentoch registreringsverket skall vara självfinansierande, d.v.s. de patent-, varumärkesoch bolagsregistreringsavgifter som verket uppbär skall avvägas så att statsverkets intäkter av avgifterna i huvudsak motsvarar kostnaderna. Hur förhåller det sig nu med ämbetsverkets ekonomiska situation? Går man till statsverkspropositionen får man en bild av läget. Man kan kanske säga att den inte är så där förfärligt mörk. Det är litet svårt att tränga igenom den, men jag skulle väl kunna säga, att det ser ut som om det rör sig om ett underskott på knappt ett hundratusental kronor. Den föreliggande propositionen däremot uppehåller sig bara vid det underskott som uppstår inom en av avdelningarna inom ämbetsverket. Det är ett underskott på ungefär tre miljoner kronor för just den speciella avdelningen. I en ämbetsskrivelse från ämbetsverket så sent som i februari i år uppskattas det totala underskottet till ungefär en och en halv miljon kronor för innevarande budgetår. Det sägs att det kommer att uppstå ett underskott på patentavdelningen även nästa budgetår, ett underskott som i viss utsträckning kommer att uppvägas av överskott på verksamheten inom andra avdelningar. Det är svårt att veta vilken siffra man skall hålla sig till, men om man stannar för patentverkets egen senaste uppgift föreligger alltså ett underskott på 1,5 miljon kronor, som man vill kompensera med föreslagna avgiftshöjningar vilka skulle ge ungefär 3,7 miljoner kronor. Vi som har reserverat oss tycker att det kanske inte är alldeles nödvändigt att genomföra en sådan avgiftshöjning just nu. Sannolikt den 1 januari nästa år kommer vi att få en ny patentlag. Då avvecklas den del av lagstiftningen som handlar om avgifter, och man kommer att besluta om avgifterna i administrativ ordning. Om man väntar till dess, får man tillfälle till en samlad prövning av de avgifter som tas ut på patentavdelningen. Man behöver inte, som man nu gjort, välja ut en enda avgift bland de sex avgiftsposter som finns och höja den med 100 procent. Det sägs i propositionen att flertalet remissinstanser har tillstyrkt det förslag till avgiftshöjning som nu föreligger, och det är naturligtvis korrekt på ett sätt. Vad remissinstanserna haft att yttra sig över är, såvitt jag förstått, ämbetsverkets samlade prispolitik, och då har de inte haft någon anledning att komma med någon erinran mot höjningen från 200 till 400 kronor av den speciella avgift som det nu är fråga om. Jag skulle tro att de som har yttrat sig har sett verksamheten som en helhet, varför man kanske inte bör fästa alltför stort avseende vid vad som sagts i detta sammanhang. Herr talman! Jag hemställer om bifall till den reservation som finns i ärendet.

Beträffande avgiftshöjningen har herr Lidgard nyss förklarat läget med att en ny patentlag väntas träda i kraft den 1 januari 1968 och att man då kommer att ompröva avgifterna över hela fältet; vi anser på grund härav att man inte just nu skall fastställa detta höga läge för ansökningsavgiften. Det är självklart att patentverket skall ha inkomster som täcker utgifterna — den principen har helt accepterats av näringslivet. Men när nu verket under en åttaårsperiod har haft ett överskott på 13 miljoner borde man under en kort övergångsperiod kunna tolerera ett underskott, enligt den åsikt som vi motionärer lagt fram; sedan kan man harmoniskt justera alla avgifterna i ett sammanhang. Vår andra protest, som gäller den dåliga servicen, kan väl enklast beskrivas genom att fastslå att normaltiden när det gäller vanliga patentansökningar är fem år för slutbehandling och för besvärsavdelningens ärenden ända upp till tio år. Jämför det med den maximala skyddstiden på 17 år, så står disproportionen fullt klar. Det finns en prognos över arbetsbalansen — just nu är den 62 000 ärenden — som visar att det blir en stegring fram till år 1969 upp till 72 000 ärenden och därefter en viss nedgång till 66 000 ärenden år 1974. Detta sker alltså i en tid av dynamisk teknisk utveckling. Och siffrorna är, väl att märka, framräknade under förutsättning att verket kan rationalisera enligt en utarbetad plan liksom att den lättnad, som väntas inträda när den nordiska lagstiftningen är klar, kommer att bli verklighet. Vem skall nu i första hand lastas för detta sakernas sorgliga tillstånd? Ja, verket har begärt personalförstärkningar som avslagits, och ingen ljusning synes vara inom räckhåll. Skulle det inte vara rimligt att höja ambitionsnivån och planera ordentligt för en avarbetning av denna högst betungande arbetsbalans? Om verkets klienter blev tillfrågade, skulle de säkert säga: »Bättra på servicen och begär sedan bättre betalt i sammanhang med beslut som innebär en förbättring.» Herr talman! Propositionen bör avslås och motionen bifallas enligt reservationen, så att det kan bli en sig nal till ett ordentligt krafttag för att komma ur dessa missförhållanden. Vad som behövs är inte att man liksom fantasilöst och oengagerat klipper till med en avgiftshöjning där det är enklast, för att få räkenskaperna att gå ihop. År 1953 och år 1958 höjdes just denna avgift, varje gång med 100 procent.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

Herr talman! I den proposition som nu behandlas föreslås, som redan erinrats om, en höjning av ansökningsavgiften i patentärenden från nuvarande 200 till 400 kronor, alltså en fördubbling av avgiften. Denna höjning motiveras, som herr Lidgard nämnde, med att patentverket, som skall vara självfinansierat beträffande denna verksamhet, för innevarande budgetår kommer att redovisa en förlust med tre miljoner kronor, och för nästa budgetår beräknas förlusten med oförändrade avgifter bli 2,9 miljoner kronor. En avgiftshöjning enligt förslaget beräknas inbringa 3,7 miljoner kronor. I propositionen sägs att den föreslagna höjningen står i god överensstämmelse med de avgiftsnivåer om vilka enighet har nåtts vid nordiska överläggningar på departementsplanet. De föregående ärade talarna anmärkte på de långa behandlingstiderna i patentverket och den stora balans som föreligger beträffande ärenden. Det förhållandet att det är långa behandlingstider är dock inte någonting speciellt för patentverket i vårt land; förhållandet är detsamma i alla andra industriländer där man har en stor verksamhet på detta område. Det förslag till ny nordisk patentlag som parla mentsutskott från de nordiska länderna håller på att arbeta med kommer att leda till en sådan rationalisering och arbetsbesparing för verken att det kommer att inverka fördelaktigt på behandlingstiderna. För det svenska patentverket beräknas arbetsbesparingen gå upp till ungefär 37 procent. Som nämnts siktas det nu mot att den nya patentlagen skall kunna komma i tillämpning den 1 januari 1968. När herr Lundberg anmärker på att avgiftshöjningen sätts in just på ansökningsförfarandet och inte fördelas på andra avgifter som följer med patenteringen, kommer in i bilden att det förekommer ett stort antal ansökningar om patent som inte har något praktiskt värde. Det är faktiskt så att endast ett mindre tal av de patentansökningar som görs leder till praktiskt användbara uppfinningar. Just en höjning av ansökningsavgiften skulle kanske i viss mån kunna bidra till att det blir en minskning av antalet rena slentrianansökningar. Därav skulle följa en minskning av patentverkets arbete, ty även de ansökningar som inte leder till någonting kräver sitt arbete, granskning och hela den process som försiggår inom patentverket. När därför reservanterna motiverar sitt avslagsyrkande i fråga om en avgiftshöjning med uppgiften att verket har en så stor balans av ärenden är det enligt min mening inte så särskilt välbeställt med logiken i detta yrkande. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Fälldin har frågat om jag är beredd att, mot bakgrund av de regionala skillnaderna i vägarnas kvalitet, medverka till att restitution medges av fordonsskatt för lastbil som på grund av myndighets beslut om vägavstängning ej kan användas. Det spörsmål som herr Fälldin aktualiserat är en följd av den nuvarande fordonsbeskattningens utformning. Enligt gällande bilskatteförordning kan någon restitution inte medges i det påtalade fallet. Med andra principer för vägtrafikbeskattningen skulle man kunna undgå dessa olägenheter. Rent hypotetiskt skulle man sålunda kunna tänka sig att införa ett system med kilometerskatt såsom tillämpas i Norge. En annan möjlighet är att lägga huvudvikten 1 beskattningen på bränsleskatt. Frågan om vägtrafikbeskattningen är emellertid under utredning av bilskatteutredningen. Innan utredningen framlagt resultatet av sitt arbete anser jag mig därför inte kunna göra något uttalande i frågan.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
Fordonsskatten för likvärdiga bilar är dock densamma i båda fallen, och det uppleves självfallet som en uppenbar orättvisa av dem som drabbas. Efter den kraftiga höjning som träder i kraft nästa år blir effekten ännu mer kännbar. Jag tycker mig förstå av svaret att finansministern finner den nuvarande ordningen otillfredsställande i detta avseende. Han vill emellertid inte göra något klart uttalande och förmodligen inte heller vidta några åtgärder därför att bilskatteutredningen sysslar med dessa frågor. Men, herr talman, om det är möjligt att — utan att avvakta utredningsresultatet — höja fordonsskatten med 50 procent, borde det väl också vara möjligt att inom den nuvarande beskattningens ram vidta åtgärder som möjliggjorde att restitution kunde komma i fråga då bilen, på grund av att myndighet stängt vägarna, bevisligen inte har kunnat användas.

Herr talman! Herr Olsson har frågat om jag med anledning av de svåra översvämningarna i vissa vattendrag under år 1966, vilka delvis synes komma att upprepas år 1967, är beredd att vidta åtgärder för att förebygga och mildra Ööversvämningsskadorna samt även i år medge att ersättningar utgår för gjorda förluster. Herr Svanström har frågat om jag är beredd att, genom initiativ i syfte att åstadkomma jämnare avrinning under våren, minska skadeverkningarna i form av översvämningar i våra ådalar. Jag är medveten om att svåra problem föreligger inom de områden som är utsatta för översvämningsrisker. Frågan om hur dessa risker skall kunna förebyggas är mycket komplicerad och är inte möjlig att besvara inom ramen för en enkel fråga. Vad gäller ersätiningsfrågan vill jag erinra om att bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof m.m. utgår efter behovsprövning enligt principer som godkänts av 1960 års riksdag. År 1966 uppkom relativt omfattande översvämningsskador. Riksdagen har nyligen anvisat medel för att bidrag skall kunna utgå för dessa skador. Om behov uppkommer av bidrag för att avhjälpa skador på grund av årets översvämningar bör de skadelidande göra ansökan hos vederbörande länsstyrelse. Det får därefter ankomma på länsstyrelserna att göra erforderliga framställningar till Kungl. Maj:t.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
Jag framställde vid denna tidpunkt i fjol en interpellation i frågan och fick tyvärr heller inte svar på denna. Vi har emellertid ändå i proposition nr 105 till årets riksdag fått några synpunkter på frågan. Anledningen till min fråga är att det har varit rent exceptionella översvämningskatastrofer under fjolåret, och i viss mån har de återupprepats i år. I Ljusnan, som flyter genom Härjedalen och Hälsingland och som jag närmast känner till, hade vi i fjol det högsta vattenståndet på 50 år. I år har vattenståndet ännu inte nått sin höjdpunkt. Det är tveksamt hur det kommer att gå, men vattenståndet är nu inte mycket lägre än i fjol. Länsstyrelsen beräknade att skadorna 1966 i Ljusnans floddal uppgick till 1100 000 kronor, och då har man inte räknat med skördeskador i någon form. Beredskapen har dock i år varit bättre än i fjol. Länsstyrelsen har i samråd med regleringsföretaget för älven med ledning av tillgängliga uppgifter om snömängd i god tid varnat allmänheten och dem som kommer att drabbas av ett högt vattenstånd. Detta har utan tvivel varit till stor nytta. När det har blivit två sådana år i följd måste man ändå fråga sig om det inte borde vidtagas förebyggande åtgärder. Riksrevisionsverket har i år i proposition nr 105 förklarat att det borde skapas en samordnad och intensifierad aktion. Jordbruksministern svarar där att det ankommer på länsstyrelserna att ta erforderliga initiativ. Jag anser för min del att det borde företagas en samordnad aktion. Det rör sig dock i mycket hög grad om expertfrågor som kräver kostnader vilka länsstyrelserna inte anser sig ha medel att bestrida. Beträffande Ljusnan har det t.ex. diskuterats om inte ett nytt vattenmagasin, beläget vid Tjuvforsarna strax norr om Sveg, skulle klara alla dessa översvämningsproblem. Man «räknar med att det skulle vara möjligt att bygga ut vattenmagasinet till en volym av 200 miljoner kubikmeter. Det skulle givetvis byggas i samband med ett kraftverk. Vattenmagasinet skulle ligga så pass långt ned i floden att man där skulle kunna toppa de nu uppstående höga tillflödena, och på det sättet skulle man förhindra översvämningar. Samtidigt skulle man också utvinna elektrisk kraft, och ett sådant arbetsobjekt skulle också ha stor betydelse ur sysselsättningssynpunkt. Det vore angeläget att få en expertgrupp på regeringsnivå som tittade på dessa frågor, inte bara när det gäller Ljusnan utan även på andra håll där översvämning är aktuell. Vad beträffar ersättningen för översvämningsskador har vi ju i den nämnda propositionen fått vissa riktlinjer. Emellertid får man beklaga att det tar så lång tid innan ersättningar utbetalas. De som led skador under fjolåret har ännu inte fått veta huruvida de får några bidrag. Det kan dock noteras med tillfredsställelse att jordbruksministern säger att ersättningar kan tänkas utgå även i år. Emellertid måste man ifrågasätta, om inte en omprövning måste ske av de ersättningsgrunder som tillämpas. De som har över 14 000 kronor i taxerad inkomst har inte möjlighet att få bidrag, och inte heller de som är taxerade för förmögenhet. Frågan är väl ändå om inte vanligt folk med normala inkomster och som drabbas av sådana här skador, som de absolut inte kunnat förutse, borde få någon form av ersättning — gärna 50 procent, men de borde i alla fall komma med vid behandlingen av ersättningsfrågan. Jag uttalar den förhoppningen att länsstyrelserna verkligen får möjlighet att tillämpa undantagsregler i vid utsträckning.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Holmqvist för svaret på min enkla fråga. Jag respekterar till fullo att det stora problem som den inrymmer inte kan behandlas inom ramen för en frågestund. Jag har lyssnat med intresse till det svar statsrådet givit min medfrågare och till diskussionen mellan honom och jordbruksministern, och jag vill understryka de synpunkter som herr Olsson har anfört. Säkerligen skulle det vara ett mycket stort stöd för länsstyrelserna i de tid efter annan berörda länen, om man centralt hade åtgjort någonting för att åstadkomma en i möjligaste mån jämn avrinning i floderna, såväl i Norrland som i Småland. Att jag blivit hänvisad till svaret på herr Olssons fråga gör att jag kanske också har möjlighet att ta upp frågan om bidrag för att avhjälpa skador. I det sammanhanget finns det anledning hänvisa till en liknande fråga i fjol, som jordbruksministern tyvärr inte hade möjlighet att själv besvara. Vid den diskussion som hölls här i kammaren torsdagen den 26 maj 1966 var det statsrådet Johansson som besvarade frågan i jordbruksministerns ställe. Vid den efterföljande debatten sade herr Johansson att han personligen hade kännedom om denna fråga, eftersom naturkatastrofanslaget handhas av inrikesdepartementet.

Jag fick även den uppgiften av statsrådet Johansson att regeringen »mycket tidigt anmodat alla berörda länsstyrelser att i respektive län göra undersökningar beträffande översvämningarnas omfattning och deras verkningar». Nu säger jordbruksministern att det ankommer på de skadelidande att göra ansökan hos vederbörande länsstyrelse, och så får länsstyrelsen göra framställning till Kungl. Maj:t. I debatten i fjol fick jag alltså den uppgiften att regeringen tagit initiativ. När jag under den för alla riksdagsmän vilsamma sommaren blev uppringd av en tidningsman, fick jag anledning fundera över det svar statsrå det Johansson lämnat. Tidningsmannen hade nämligen talat med en tjänsteman vid länsstyrelsen i ett län där betydande översvämningar ägt rum och fått den uppgiften att länsstyrelsen inte mottagit någon propå från regeringen. Tidningsmannen, som tydligen var mycket nitisk i sin ämbetsutövning, hade också ringt till inrikesdepartementet, där man sagt att man inte hade någon naturkatastroffond. Jag vet ingenting om vem som har fel i detta sammanhang. Det betyder också ganska litet eftersom vi nu, precis såsom herr Olsson säger, har fått ett anslag att fördela. Jag vill än en gång understryka herr Olssons synpunkter i detta sammanhang, eftersom det är tydligt att behovsprövningen är så pass hård att den i många fall måste betraktas såsom otillbörlig. Skadorna är ju ofta mycket stora. Det är möjligt att de i vissa fall kan lindras genom inkomster från annat håll. Ersättningsbehoven borde dock i första hand ses i förhållande till den skada som vederbörande har lidit. Jag ber, herr talman, beträffande den stora frågan om möjligheterna till reglering av åar och floder att få återkomma. Jag skulle dock i sammanhanget vilja veta anledningen till att den s.k. Emå-utredningen nedlades. Det skulle väl ha varit bra, om den hade kunnat fullföljas såsom meningen var, så att man på det sättet hade kunnat få fram uppgifter om en i fråga om Ööversvämningsrisker representativ flod. Jag ber alltså att i det sammanhanget få återkomma, kanhända under höstriksdagen.
Herr talman! Det kunde kanske vara överflödigt för mig att ta till orda, eftersom åtminstone en av frågeställarna har förklarat, att han är väl medveten 'om att den fråga vi nu behandlar egentligen inte kan klaras av i ett enkelt svar. Jag är tacksam för repetitionen av vad som har förekommit i år och av vad inrikesministern har sagt. Jag vill dock betona, herr Svanström, att vi inte får göra alltför klar boskillnad mellan länsstyrelsernas och regeringens handlande i olika frågor, ty regeringen har inga andra organ att arbeta genom än länsstyrelserna, som får uppgiften att omsätta handlandet i praktiska åtgärder. Jag bade tidigare också i medkammaren anledning att erinra om att det, oavsett vad det rör sig om, ofta är fråga om genomgripande åtgärder, om det nu gäller ett byggnadsföretag i ett vattendrag, t.ex. en sprängning. Det har beträffande Ljusnan «diskuterats att man skulle spränga bort en klack, och man har där preliminärt kommit fram till att kostnaden för en sådan åtgärd kanske skulle belöpa sig till 7—8 miljoner kronor. Det är inte möjligt att på annat sätt än genom domstolsförfarande och den vanliga gång som tillämpas i vattenmål vidtaga åtgärder över huvud taget. Vittgående åtgärder är därför självfallet inte något som jag utan vidare kan ta ställning till i dag. De kräver långtgående utredningar. Jag föreställer mig att vi för att få ett snabbt handlande kanske först finge ändra på lagstiftningen på detta område. Då man skall ersätta skador eller utnyttja den prognosverksamhet som bygger på meteorologiska observationer och den ledning som dessa kan ge när det gäller att avgöra om man skall fylla magasinen eller tömma dem, finns det naturligtvis möjlighet att komma fram till vissa förbättringar. Mera genomgripande åtgärder måste dock som sagt kräva stora förberedelser. Jag är väl medveten om att vi i dag inte har den lagstiftning och de resurser som i och för sig skulle kunna vara önskvärda.
Herr talman! Jordbruksministern framhåller att de förebyggande åtgärder som här skulle kunna vara effektiva är av mycket stor omfattning. Då för utsätter jag också att länsstyrelserna inte ensamma kan ta initiativ till sådana planeringar och utredningar som erfordras. Jag uttalar därför den förhoppningen att jordbruksministern ändå vill angripa dessa problem på något sätt för att undersöka vilka möjligheter man har att vidtaga åtgärder. Det kan ju bli fråga om åtgärder, som förutom att förebygga översvämningar även kan ge resultat i form av elkraft och ökade sysselsättningsmöjligheter.